Fru talman! Lise Nordin har frågat mig om jag avser att pröva giltigheten i beslutet att tillåta ny kärnkraft när villkoret för dess existens, borttagande av kärnkraftssubventioner, enligt Nordin inte uppfylls. Regeringen står fast vid energiöverenskommelsen som slöts 2009 och som därefter bekräftats av Sveriges riksdag. Den lägger grunden för en långsiktig och hållbar energipolitik. I skrivelsen till riksdagen konstaterar regeringen att lagstiftning som förbjuder riksdagen att fatta beslut om subventionering av kärnkraften är principiellt tveksam, kan ifrågasättas på konstitutionell grund och därför inte bör införas. Innebörden av regeringens politik är bland annat att om någon vill investera i ny kärnkraft är detta ett beslut för marknadens aktörer att själva fatta och finansiera utifrån de krav och ramar regeringen har satt. Det är inte vår avsikt att införa några direkta eller indirekta subventioner till ny kärnkraft i Sverige. Riksdagen har också beslutat att kärnkraftsföretagen ska åläggas ett obegränsat skadeståndsansvar. Det innebär att bolagets samlade tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas för att kunna betala ut skadeståndsersättning i samband med en radiologisk olycka. Sverige ställer dessutom mer långtgående krav på kärnkraftsföretagen än vad det gemensamma europeiska energiregelverket, Pariskonventionen, kräver. I den skrivelse som regeringen lämnat till riksdagen redovisas en genomgång av för kärnkraftsindustrin relevanta regelverk. Detta görs i syfte att säkerställa att kärnkraften inte mottar vare sig direkta eller indirekta statliga subventioner. Genomgången visar att aktuella regler ligger i linje med energiöverenskommelsens principer och riksdagsbeslutet om förutsättningarna för nya kärnkraftsreaktorer, ett riksdagsbeslut som bland annat innebär att eventuella nya reaktorer ska stå på egna ben och att statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta och indirekta subventioner, inte kommer att kunna påräknas. Slutsatsen av det omfattande arbetet är att alliansregeringens energiöverenskommelse även på detta område innebär att Sverige har en långsiktig energipolitik med tydliga villkor. Dessa villkor är lika tydliga efter regeringens granskning.

Fru talman! Jag hör att energiminister Anna-Karin Hatt inte ser något problem i att villkoret för energiöverenskommelsen nu inte uppfylls. Regeringen Reinfeldt och energiministern tycks inte heller vilja kännas vid det villkor som ställdes 2011 när regeringen beslutade att tillåta ny kärnkraft. Det var ett villkor från ett enigt näringsutskott om att regeringen i fråga om statligt stöd till kärnkraft skulle "återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas". Här finns inget utrymme för tolkningen att det inte finns några subventioner. Det var ett mycket tydligt uppdrag till regeringen att avskaffa kärnkraftssubventionerna. Därför är det mycket förvånande att regeringen efter två års väntan nu ger beskedet att man inte anser att det finns några subventioner och att man därför inte kommer att göra någonting alls åt det uppdrag man fått. Vi vet att regeringspartierna är oense i frågan om kärnkraftssubventioner. Både folkpartister och centerpartister vet att det inte byggs någon ny kärnkraft om man kräver ett fullt skadeståndsansvar där kärnkraftsägarna tvingas betala den fulla kostnaden ifall det sker en olycka. Det tycks i den frågan som att Centerpartiet efter två års överläggningar, som jag gissar var ganska tuffa, blev överkörda i den här frågan. Man bestämmer sig nu för att inte göra något åt de kärnkraftssubventioner som finns. Anna-Karin Hatt säger i interpellationssvaret att det är principiellt tveksamt att införa en lagstiftning som förbjuder kärnkraftssubventioner. Men det är inte svårare än att man avskaffar de subventioner som finns. Det behövs ingen lagstiftning som förbjuder kärnkraftssubventioner. Regeringen försöker också gömma sig bakom Pariskonventionen, som mycket riktigt inte sätter något tak utan bara ett golv för kärnkraftsägarnas skadeståndsansvar. Pariskonventionen ger stora möjligheter för Sverige, om vi så vill, att leva upp till det tidigare villkoret, att kärnkraften inte ska ges några statliga subventioner. Det är svårt att ta regeringens skrivelse på allvar. Regeringen säger att det inte finns några subventioner, men bryr sig inte ens om att definiera vad en kärnkraftssubvention är. Enligt OECD:s definition, som kanske är den mest vedertagna, är en subvention ett resultat av en handling från staten som innebär en fördel för konsumenter eller producenter i syfte att öka deras intäkter eller minska deras kostnader. Den troligen största subventionen rent ekonomiskt är det begränsade försäkringsansvaret för kärnkraftsägarna. Med regeringens politik behöver kärnkraftsägarna bara betala skadestånd upp till 11 miljarder kronor om en olycka skulle ske. Miljöpartiet menar tvärtom att inriktningen måste vara att kärnkraftsägaren vid en olycka ska betala den fulla kostnaden. Det regeringen envisas med att kalla ett obegränsat skadeståndsansvar är i realiteten mycket begränsat, eftersom kärnkraftsägarna bara åläggs en finansiell säkerhet om 11 miljarder kronor. Det är bara så mycket som kärnkraftsägarna behöver ha i sin plånbok ifall det sker en olycka. Resten av kostnaderna får betalas av skattebetalarna. Det begränsade skadeståndsansvaret pekas ut som en subvention även av Naturvårdsverket. I den rapport som Naturvårdsverket släppte i januari i år anges det begränsade försäkringsansvaret för kärnkraften som en subvention. Vilken definition använder regeringen när man säger att det inte finns några subventioner? Enligt alla gängse definitioner och även Naturvårdsverket sker det en subventionering av kärnkraften i dag.

Fru talman! Svensk energipolitik är långsiktig och hållbar. Överenskommelsen mellan de fyra allianspartierna var den första i sitt slag i svensk politik när den 2009 klubbades av riksdagen. Den handlar inte bara om energiproduktion, utan även om klimat, hållbarhet, de svenska jobben, de svenska företagen och den svenska välfärden. En långsiktig energipolitik är en politik för hela samhället, inte bara för de enstaka energislagen. När energipolitiken klubbades fick regeringen i uppdrag att återkomma i frågan om kärnkraftssubventioner, och det har den nu gjort. Vi är tydliga med att ny kärnkraft ska stå på egna ben och därför kommer att byggas när och om det är ekonomiskt lönsamt. Att Miljöpartiet inte är nöjt med svaret är inte precis någon överraskning. Det är ett parti som allra helst vill stänga ned all kärnkraft med omedelbar verkan och vill ha ett regelverk som går utöver det som kan uppfattas som statliga subventioner. Kritiken är att förvänta från ett parti som ser denna energikälla, som genom årtionden har försett Sverige med en stabil energiförsörjning till låga priser, bara som ett hot. Men om Miljöpartiet vill diskutera potentiella kostnader borde de också vara beredda att vara öppna kring den välfärd, de skatteinkomster och den möjlighet att forska och utveckla nya förnybara energikällor, som nu växer fram i rasande fart, som kärnkraften har gett. Miljöpartiet väljer att mörka kärnkraftens betydelse för det välstånd som vi i dag har i Sverige. Väljer ni att räkna potentiella kostnader som en subvention? Visa då även vilka skatteinkomster som en säker, trygg och klimatsmart energiproduktion har gett Sverige genom att elintensiva företag har valt att etablera sig här! Det handlar om arbetstillfällen som har skapats och välfärd som har byggts. Att debattera som Lise Nordin gör i denna interpellationsdebatt blir annars oärligt.

Fru talman! Miljöpartiet vill ha obegränsat skadeståndsansvar för kärnkraftverken. Man kan undra om det ska gälla även befintliga kärnkraftverk. Om det skulle gå igenom skulle de kärnkraftverken förmodligen stänga ned i morgon. Vad händer då? I Japan ökar man utsläppen av fossila bränslen. Det är mer än Sveriges totala utsläpp. Vilken snabb fix vill Miljöpartiet ha? Tyskland kommer också att bygga många fossilkraftverk vid sidan av det förnybara. Det förnybara byggs ut i en hisklig fart i Sverige. Det gör inte kärnkraften.

Fru talman! Det är ingen slump att energiöverenskommelsen ser ut som den gör. Det är ingen slump att riksdagens beslut om den gällande energipolitiken ser ut som den gör. Vi är tydliga med att eventuell ny kärnkraft i Sverige ska stå på egna ben och klara sig utan vare sig direkta eller indirekta statliga subventioner. Det är därför regeringen har tagit genomgången av allt befintligt regelverk på stort allvar. Man har gått igenom alla sektorer, politikområden och departement där det skulle kunna finnas några dolda eller öppna direkta eller indirekta subventioner eller något som skulle ge kärnkraften en positiv särbehandling. Den övergripande slutsatsen i skrivelsen är att det i dagsläget inte finns något regelverk som ger kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med övriga kraftslag. Det är bakgrunden till att regeringen inte föreslår att någon lagstiftning ska ändras. Om det i dagsläget inte finns några lagar som ger kärnkraften en särställning finns det ju inte heller något att avskaffa - det faller på sin egen orimlighet att argumentera på det sättet. Om vi tittar på vad regeringen har gjort är det tydligt att vi på ett antal områden har skärpt de krav som vi ställer på dem som driver kärnkraft i Sverige. Vi har fyrfaldigat det belopp som kärnkraftsbolagen måste garantera om det skulle hända en olycka. Tidigare var det 3 miljarder; det höjer vi till 11 miljarder. Det ligger i botten. Förutom de 11 miljarder kronor som varje enskild kärnkraftsägare måste garantera har vi säkerställt att det är i driftsbolagen, alltså i de bolag där kärnkraften drivs, som sakförsäkringarna ska finnas. Det gör att vi får ytterligare 15-20 miljarder tillgängliga vid en eventuell olycka. På toppen av det har vi infört ett obegränsat skadeståndsansvar, vilket innebär att så länge det finns ett värde kvar i det bolag som äger och driver reaktorn kan vi fortsätta att mäta ut för att täcka de kostnader som skulle kunna uppstå i samband med en olycka. Detta innebär sammantaget att Sverige har högre krav än de flesta andra länder och betydligt högre krav än vad Pariskonventionen kräver. Regeringen har också säkerställt att industrin ska betala statens kostnader för hanteringen av allehanda tillståndsärenden som rör kärnkraften. Vi har säkerställt att industrin finansierar alla nuvarande och framtida kostnader som rör hantering och slutförvar av kärnavfallet. Vi har också formulerat principer för forskningsfinansieringen, vilket säkerställer att industrin själv finansierar inte bara sina utvecklingskostnader utan också den forskning som staten behöver för sin myndighetsutövning. Jag vill också lyfta fram att vi har gått igenom all skattelagstiftning i jakt på lättnader eller andra fördelar som inte är generella och som skulle kunna uppfattas som subventioner. I skrivelsen har vi varit väldigt tydliga med att regeringen inte har för avsikt att framöver bevilja några nya undantag från koncernbidragsreglerna eftersom det skulle kunna innebära en subvention av eventuell ny kärnkraft i Sverige. Sammantaget innebär detta att regeringen har gjort en gedigen och seriös genomgång av kärnkraftens ekonomiska förutsättningar i Sverige och av hur olika regelverk påverkar lönsamheten. Såvitt jag känner till har ingen annan regering gjort en så omfattande och systematisk genomgång för att så långt som möjligt säkerställa att kärnkraften står på egna ben utan statliga subventioner.

Fru talman! Det gläder mig att så många riksdagsledamöter vill delta i den här viktiga debatten om kärnkraftssubventioner. Det handlar ju om framtidens energisystem. Jag hör att det inte finns någon definition av kärnkraftssubventioner i regeringens behandling. Jag kan inte hålla med energiminister Anna-Karin Hatt om att det är en seriös genomgång när man inte ens kan svara på vilken definition av subventioner man utgår från när man med sådan bestämdhet påstår att det inte finns några kärnkraftssubventioner. När Naturvårdsverket i år i sin genomgång av miljöskadliga subventioner till och med pekar ut kärnkraftens begränsade försäkringsansvar som en subvention tycker jag att det vore rimligt att regeringen och Anna-Karin Hatt svarar på varför man inte delar Naturvårdsverkets bedömning att kärnkraften i dag subventioneras. Att energipolitiska talespersoner för både Centerpartiet och Moderaterna i den här debatten försöker skrämma oss med vad det skulle innebära om kärnkraften avvecklas kan jag bara tolka som ett hot om att om inte staten fortsätter att ge kärnkraften ekonomiskt stöd kommer den inte att kunna finnas kvar. Då ställs vi inför frågan vad som är framtidens energisystem. Miljöpartiets besked är mycket tydligt: Den billigaste och mest miljövänliga och konkurrenskraftiga energin för framtiden är 100 procent förnybar energi. Precis som Anna-Karin Hatt har redogjort för behöver kärnkraftsägarna, med regeringens politik, ha en finansiell säkerhet på endast 11 miljarder kronor. Det är en droppe i havet jämfört med vad en kärnkraftsolycka kostar. Strålskyddsinstitutet säger att olyckan i Tjernobyl bedöms ha kostat minst 1 000 miljarder kronor. Olyckan i Fukushima kommer att kosta mycket mer än 1 000 miljarder kronor; hur mycket vet vi ännu inte. Dessa båda olyckor visar att kostnaden för en kärnkraftsolycka blir minst 100 gånger högre än det finansiella krav som regeringen ställer på kärnkraftsägarna i Sverige. Den enda slutsats jag kan dra är att det är svenska folket och skattebetalarna som agerar försäkringsbolag om en olycka motsvarande Fukushima skulle ske i Sverige. Jag tror inte att svenska folket vill vara försäkringsbolag åt kärnkraften. Anna-Karin Hatt säger i sitt svar att samtliga tillgångar i bolaget ställs till förfogande om det sker en olycka. Det hon inte säger tydligt är att det bara är dotterbolagets tillgångar som ställs till förfogande. Det är inte mycket mer än det krav man ställer. Med regeringens besked kräver man alltså inte att hela koncernens ekonomiska resurser ställs till förfogande. Ett sådant ansvarsgenombrott anser Miljöpartiet är fullständigt nödvändigt om man ska tvinga kärnkraftsägarna att stå för den fulla kostnaden om det sker en olycka. Av de ca 400 kärnkraftsreaktorer som finns i världen i dag har inte en enda byggts utan statligt stöd, enligt bland annat finansanalytikerna i Citigroup. Bara i EU har kärntekniken mellan 1970 och 2004 subventionerats med minst 70 miljarder euro i officiella subventioner, enligt EU-kommissionens egna siffror. Mycket tyder på att det är ekonomiskt olönsamt att bygga ny kärnkraft om den inte ges ett ekonomiskt stöd och en subvention genom att inte krävas på ett fullt skadeståndsansvar. Anna-Karin Hatt säger som svar på min fråga att regeringens villkor är tydliga. Jag tror att regeringen är den enda som gör bedömningen att villkoren är tydliga. När kärnkraftsägarna bara är skyldiga att betala 11 miljarder kronor medan en olycka kan kosta minst 1 000 miljarder väcks frågan vem som betalar mellanskillnaden. Min fråga till Anna-Karin Hatt är därför: Vem betalar om en olycka motsvarande Fukushima sker i Sverige?

Fru talman! Lise Nordin visar återigen att Miljöpartiet inte är ett parti som ser till hela samhället och tar ansvar för hela samhället, utan ett parti som bara ser till det enskilda energislaget. Mina frågor till Lise Nordin i mitt första inlägg var: Har Miljöpartiet funderat på om kärnkraften har bidragit till den tillväxt som vi har haft i Sverige de senaste 30 åren? Har ni funderat över om det har skapats arbetstillfällen? Har ni funderat över om det har skapats skatteinkomster? Har ni över huvud taget funderat över om det är de företag och arbetstillfällen som har funnits i Sverige de senaste 30 åren som har gett forskarna, universiteten och regeringen möjlighet att satsa på förnybar energi? Just nu har vi en ekonomi i Sverige som tillåter att man investerar kraftigt i förnybar energi. Det växer ständigt. Men, som Helena Lindahl också nämnde, om vi skulle avveckla kärnkraften i dag skulle inte Miljöpartiet och Lise Nordin få fortsätta att se en grön tillväxt. Det skulle inte bli någon tillväxt i Sverige. Jag tycker att det är mycket oärligt av Miljöpartiet att ständigt vägra att se att det har funnits en ekonomisk tillväxt de senaste 30 åren som har kommit till på grund av att vi har haft en säker energiförsörjning. Det är självfallet energibolagen som äger kärnkraften som ska betala för kärnkraftssäkerheten. De ska stå på egna ben. Energiöverenskommelsen är solklar på det här området. Det finns ingen oenighet inom de fyra regeringspartierna. Det ska inte finnas några statliga subventioner. Kärnkraften ska stå på egna ben. Först av allt kommer kärnkraftssäkerheten, men kärnkraften har haft en betydande påverkan på den positiva utveckling som vi har haft i Sverige.

Fru talman! Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet är emot kärnkraft, men det blir lite konstigt när det ska bädda in detta i resonemangen om vad en subvention är. Det som fick mig på fötter var att Lise Nordin sade att OECD skulle ha en allmänt accepterad definition. Det är möjligt att den är allmänt accepterad i vissa sammanhang, men den definitionen som OECD har och som Lise Nordin läste upp är ju snävare än den som Anna-Karin Hatt hade. Skulle vi gå på OECD:s linje skulle det naturligtvis vara lättare att statligt stödja kärnkraften än vad det skulle vara med den definition som energiministern hade här med direkta eller indirekta subventioner. Det som jag tycker är besvärligt med Miljöpartiets politik är att om man kommer in på att vi seriöst ska diskutera den energipolitiska framtiden i Sverige glider Miljöpartiet förbi genom att säga att det billigaste alternativet och det som kommer att finnas är förnybara energikällor. Men vi får aldrig se beräkningarna av hur detta uppstår. Om det billigaste vore det som Lise Nordin föreslår skulle ju alla genomföra det. Ingen människa skulle gå in för ett dyrare alternativ. Det är ju bara att ta det. Men anledningen till att man inte gör det är att man inte tror på det eftersom man har räknat på det. Det finns inga konsekvensbeskrivningar av vad det skulle innebära om man bara, som Lise Nordin säger, skulle förlita sig på förnybar energi. Vad innebär det för priset? Vad innebär det för utbudet av energi? Vad innebär det för efterfrågan, långsiktigheten, vindkraftsparkerna och så vidare? Och man ska lägga märke till att det redan i dag finns subventioner till en del av de här förnybara energislagen. Jag har följt den här frågan. Jag var en av dem som var med och skrev den här texten som Lise Nordin citerade när jag var ordförande i näringsutskottet. Det som man ständigt återkommer till när man gör beräkningar, som inte är särskilt komplicerade, är att det uppstår ett elunderskott när man börjar stänga ned kärnkraftverken. Då måste man börja importera. Det är möjligt att Lise Nordin vill göra det, men jag vill inte göra det eftersom den importen kommer att vara baserad på fossila bränslen. Å ena sidan har Miljöpartiet ganska stora krav på att det ska vara garantier om att det inte utgår statliga subventioner, men sedan när det kommer till Miljöpartiets eget alternativ är det otroligt oklart vad det egentligen är annat än att det är vindkraft eller förnybart. Man får aldrig någon riktig klarhet i kärnfrågan i detta, nämligen storleksordningen. Storleken spelar roll. Det är en väldig skillnad på att ha fem sex vindkraftsparker som producerar när det blåser och bioenergi som producerar så länge det inte blir alltför stora konflikter med andra som vill utnyttja skogen i det här fallet. Det vore väldigt bra för svensk energidebatt om Miljöpartiet kunde ställa motsvarande krav på garantier, beräkningar och precision på sina egna alternativ.

Fru talman! När man pratar om subventioner är det precis som Carl B Hamilton sade, nämligen att det paradoxala verkar vara att regeringen använder sig av en mer långtgående definition än den som Lise Nordin och Miljöpartiet företräder. Jag redogjorde för att regeringen har gått igenom alla de lagar och regler som finns i Sverige på alla de områden där det skulle kunna finnas någon bestämmelse som gav kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med andra energislag. Vi har kommit fram till slutsatsen att så är det inte. Det är i grunden mycket bra. Vi har tydliggjort att den positiva särbehandling som har funnits när regeringen tidigare har meddelat undantag från koncernbidragsreglerna genom koncernbidragsdispenser är en möjlighet som vi inte har för avsikt att använda framöver. Det är ett mycket viktigt besked. Om man ska ha en bra debatt tror jag att det är mycket viktigt att vi anstränger oss för att lyssna på varandra i sak. Jag lyssnade mycket noga på det Lise Nordin sade. Hon sade att jag hade sagt att kärnkraftsbolagen bara behöver garantera 11 miljarder. Då måste Lise Nordin ha lyssnat väldigt slarvigt. Jag upprepar det gärna. Jag sade att vi har höjt det belopp som bolagen måste garantera från 3 miljarder till 11 miljarder. Det är fyra gånger högre än vad det var tidigare. Ovanpå det har vi säkerställt att de sakförsäkringar som varje bolag måste ha måste finnas i det ägarbolag som driver reaktorerna så att de finns tillgängliga och gripbara om det skulle hända en olycka. Det ger ytterligare 15-20 miljarder kronor ovanpå de 11 miljarderna. Utöver de här två sakerna, utöver 11 miljarder och dessa 15-20 miljarder, har vi också infört ett obegränsat skadeståndsansvar. Det gör att vi kan ta alla de tillgångar som finns i det ägarbolag som driver reaktorn i anspråk om det, Gud förbjude, skulle inträffa en olycka i Sverige som gör att vi behöver ta resurser i anspråk för att åtgärda de skador som det skulle innebära. Sedan refererade Lise Nordin till den tyska situationen. När det gäller den summa som bolagen ska garantera, oavsett företagets övriga tillgångar, ställer Sverige högre krav än nästan alla andra länder. Vi ställer mycket högre krav än vad Finland ställer. Vi höjer det som sagt från 3 till 11 miljarder kronor, vilket är nästan en fyrdubbling. I Sverige finns det dessutom en ordning som gäller för varje enskild tillståndsinnehavare. I Tyskland saknar de motsvarande krav. Där har de en enda gemensam, frivillig pool där reaktorägarna tillsammans har en pool av säkerhet på 25 miljarder kronor. Vi har olika förutsättningar i våra länder. Jag kan bara konstatera att Sverige i det här avseendet ställer högre krav än vad Tyskland gör. Sedan har Tyskland en annan princip om ansvarsgenombrott i sin aktiebolagslagstiftning. Om jag skulle ta Lise Nordin på orden när hon säger att hon vill ha in ansvarsgenombrott i den svenska aktiebolagslagstiftningen skulle det få mycket stora konsekvenser för hela det svenska näringslivet. Det är en princip som i så fall skulle gälla i all företagsamhet. Det är ingenting som vi kan införa bara för en viss sorts näringsverksamhet i Sverige. Alliansens energiöverenskommelse är tydlig och fungerar. Den leder till stora investeringar i ny energi varje dag. Faktum är att vi hade all-time-high förra året i energiinvesteringar. 40 miljarder kronor investerades bara under 2011. Det är en ökning med 20 procent. Bara under 2011 installerades 350 nya vindkraftverk i Sverige för att ta enda exempel. Det är ett bevis för att regeringens energiöverenskommelse fungerar och att energipolitiken ger stabila och tydliga villkor som gör att aktörerna nu investerar starkt i ny energi. I detta anförande instämde Jonas Jacobsson Gjörtler och Helena Lindahl .
Fru talman! Jag konstaterar att det finns representanter för regeringspartierna här som hellre vill ha en allmän debatt om framtidens energisystem. Det pratar jag väldigt gärna om, men just nu önskar jag att vi kunde prata om den här specifika frågan som handlar om att kärnkraften fortsatt subventioneras i Sverige. Jag har fortfarande inte fått något svar på vilken definition som regeringen utgår från när man säger att det inte finns några subventioner i Sverige. Vad har man för underlag som gör att man gör en annan bedömning än Naturvårdsverket som senast i år fastslår i rapporten Potentiellt miljöskadliga subventioner att det begränsade försäkringsansvaret för kärnkraftsägarna är en subvention? Jag har heller inte fått något svar på frågan: Vem betalar kostnaden för en olycka motsvarande Fukushima om en sådan skulle ske i Sverige? De summor som Anna-Karin Hatt talar om är väldigt små i relation till de minst 1 000 miljarder kronor som olyckan i Fukushima bedöms kosta. Att Miljöpartiet engagerar sig i den här frågan om kärnkraftssubventioner beror både på att det är ett svek mot riksdagen och svenska folket att man nu inte uppfyller löftet om att inte ha några subventioner och på att det försämrar förutsättningarna för förnybar energi när man håller kärnkraften under armarna. Sveriges befintliga kärnkraft är instabil, gammal och osäker. Vi står inför ett vägval. Ska vi satsa på ny kärnkraft eller 100 procent förnybar energi? Branschen behöver få tydliga besked om vem som betalar kostnaden för en olycka. Sverige har bland de bästa förutsättningarna för ett helt förnybart energisystem. I stället för att skapa bättre förutsättningar för den branschen ger regeringen inga klara besked om vem som betalar kostnaden för en olycka. Nyligen rapporterades att Sverige är sämst i klassen i EU på solel. Vi bedöms få en halverad utbyggnadstakt av förnybar energi fram till 2020 enligt regeringens egna officiella siffror. Det är uppenbart att det i Sverige finns en bromskloss för utbyggnaden av förnybar energi. Många företag inom förnybar energi flyttar utomlands. Min fråga till ministern måste bli: Hur ska den förnybara energin få en rättvis chans att konkurrera när regeringen fortsätter att hålla kärnkraften under armarna?

Fru talman! Jag var väldigt tydlig gentemot Lise Nordin om att regeringen har gjort en gedigen genomgång och sökt i all lagstiftning och alla regelverk för att se om det finns någon bestämmelse någonstans som ger kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med andra energislag. Vi har redovisat till riksdagen att det inte är så. Vi har också redogjort för att vi inte framöver kommer att använda de koncernbidragsdispenser som tidigare regeringar har utnyttjat eftersom det vore en subvention till kärnkraften. Det vi kan konstatera när vi går igenom till exempel skattelagstiftningen är att genom utformningen av fastighetsskatten och skatten på termisk effekt är kärnkraften tvärtom något hårdare beskattad än övriga energislag. På det kommer att en effekt av energiöverenskommelsen är att vi nu snabbt fasar in mer förnybar energi i det svenska systemet genom elcertifikaten. Att påstå att den förnybara energin inte växer i Sverige är med förlov sagt ett väldigt knepigt sätt att hantera verkligheten. För några år sedan när vi antog energiöverenskommelsen satte vi upp målet om att vi till 2020 ska ha 50 procent förnybar energi i Sverige. Det var många som ifrågasatte det och sade: Hur ska det vara möjligt? Kommer vi att kunna nå målet? I dag kan vi konstatera att vi har 49 procent förnybar energi i det svenska energisystemet. Det är en effekt av att Sverige har bra förutsättningar men också att vi har bra styrmedel som tydligt styr utvecklingen mot mer förnybar energi. Det är i grunden väldigt bra och leder till att vi steg för steg kommer närmare ett långsiktigt hållbart samhälle och ett energisystem som blir mer diversifierat och bättre när det gäller att klara vår konkurrenskraft.